Fru talman! Den föreslagna organisationen för studieoch yrkesorientering tillhör kanske inte de största omställningsprocesserna på utbildningsområdet. Den har likväl blivit föremål för en ganska omfattande debatt. Ett grunddrag i själva sakdebatten har varit oro för att ett helt oprövat system skulle införas och att erfarenheterna från ett prövat system med yrkesvalslärare skulle gå förlorade. De många turerna i den politiska debatten om frågan kan förbigås. Det skall dock villigt erkännas att vi inom vänsterpartiet kommunisterna inte precis är bortskämda med att olika partier tävlar om vem som mest och bäst bifaller våra motioner. Här kan dock noteras att både utskottsmajoriteten och reservanterna yrkar bifall till motionen nr 1412.

Jag har hävdat meningen att ett system av föreslagen art bör föregås av försöksverksamhet. Utvärdering av resultat och jämförelse med nuvarande yrkesvalslärarsystem bör därefter ske. Endast genom att dessa krav har blivit tillgodosedda har jag kunnat ge min anslutning till det som i dag är utskottsmajoritetens skrivning. Jag vill rikta uppmärksamheten på ett par väsentliga punkter i utskottets skrivning, bl.a. på vad som i betänkandet anförs på s. 5 angående försöksverksamheten och på s. 6 angående nuvarande yrkesvalslärares tjänst. I utskottets hemställan får detta med försöksverksamhet konkret uttryck såväl i punkt 2 om grundskolan som i punkt 4 om gymnasieskolan, och det är en betydelsefull förändring i förhållande till propositionen, vilket jag också framhållit i ett särskilt yttrande till betänkandet.

Det är dessa saker, fru talman, som gjort att jag ansett mig kunna biträda utskottets hemställan.

Fru talman! Vi har i år haft ett flertal propositioner som väckt allmänhetens intresse — och ibland också förvåning. Det senare gäller inte minst utbildningsområdet. Här har redan omvittnats att vi nu har ett väl fungerande system med yrkesvalslärare. Dessa yrkesvalslärare har att i enlighet med sin instruktion i samverkan med rektor och lärare ge studieorientering till elever och föräldrar. Denna uppgift har de veterligen fyllt på ett utomordentligt sätt — det vet jag för övrigt av långvarig erfarenhet från arbete på det kommunala planet. Yrkesvalsläraren är i egenskap av pedagog knuten till skolan, Han är känd av eleverna och känner väl till eleverna och deras situation, På så sätt har det kunnat bli ett gott och förtroendefullt förhållande mellan elever och yrkesvalslärare. Det är angeläget att förbättra studieoch yrkesorienteringen på olika nivåer inom utbildningsväsendet, men alla sakskäl talar för att man då inte skall ändra på ett system som man har så goda erfarenheter av som detta. Även utskottsmajoriteten har tydligen detta klart för sig och konstaterar: ”Enligt utskottets mening bör behovet av att tillvarata den befintliga personalens erfarenheter och kunskaper väl kunna förenas med målsättningen att få en enhetlig organisation för studieoch yrkesorientering i det kommunala skolväsendet.” Det är bara att beklaga att urskottsmajoriteten inte dragit de riktiga slutsatserna av sitt uttalande. Dessa borde rimligtvis ha varit, att man, vilket också förslagits i motionen 1414 som väckts av ett tiotal motionärer från moderata samlingspartiet, lagt fram förslag om studieoch yrkesorientering i såväl grundskola som gymnasieskola med yrkesvalslärarsystem i båda dessa skolformer. Många har hört av sig med synpunkter beträffande yrkesorienteringen och vad man därvid bl.a. uttryckt sin oro för är att det skall bli lika svårt att få tag i syo-funktionären som det ibland har varit att få tag i elevvårdande personal i skolan, En av de stora fördelarna med yrkesvalsläraren är att denne alltid är lätt att få tag i för såväl elever som föräldrar. I reservationen 1 till utbildningsutskottets betänkande nr 21 har reservanterna på ett enligt mitt förmenande riktigt sätt slagit vakt om yrkesvalslärarsystemet i grundskolan, Tyvärr har de emellertid inte gjort motsvarande förslag beträffande gymnasieskolan. Jag vill därför, fru talman, yrka avslag på hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 21 och bifall till motionen 1414 med anhållan om förnyad utredning och förslag till höstriksdagen, syftande till yrkesvalslärarsystem inom såväl grundskola som gymnasieskola. Därmed har jag inte heller, fru talman, varit med i någon tävlan om att bifalla vpk-motioner.

Fru talman! Får jag börja med att instämma i vad fru Söder sade, nämligen att vi ständigt måste anpassa oss efter utvecklingen. Det är vad det gäller när riksdagen i dag skall ta ställning till den proposition vi nu har att behandla. Det råder nog inget tvivel om att vi alla känner ansvar för att bistånd ges till eleven när det gäller val av yrke. Jag tror också att det råder samstämmighet i den uppfattningen att om studieoch yrkesorienteringen skall fylla sin uppgift förutsättes det att den också ständigt anpassas till förändringar som sker i samhället. Och, ärade kammarledamöter, dagens och i ännu högre grad morgondagens samhälle präglas och kommer att präglas av förändringar av genomgripande karaktär, varvid några faktorer är industrialisering och specialisering. Om vi skall följa utvecklingen och ge eleverna det bistånd och den orientering som vi innerst inne önskar, måste vi anpassa oss efter detta. Det gäller den enskilde i framtiden, och framtiden blir mer och mer komplicerad för det släkte som växer upp. Det har sagts att det nuvarande yrkesvalslärarsystemet i grundskolan har fyllt och fyller en viktig uppgift. Det skall inte bestridas, men det bör också nämnas att det omdömet inte är entydigt.

Mot den bakgrunden får man se förslaget i den proposition vi har att behandla, Det gäller här en yrkesorientering, som inte är slut i grundskolan utan fortsätter i gymnasiet och så småningom också — som jag hoppas — inom vuxenutbildningen. Det råder enstämmighet kring uppfattningen att yrkesorienteringen i gymnasiet inte fyller den uppgift som man kräver.

Jag skulle kunna tänka mig att även deras yttranden måste tillmätas någon betydelse. I vart fall kan jag säga att vi inte har förbisett vad de som har avstyrkt helt eller delvis, exempelvis Sveriges lärarförbund och Svenska facklärarförbundet, haft att anföra. Tvärtom har de haft tillfälle att inför utskottet redovisa sina synpunkter på den här frågan. Och det är väl inte så märkligt, att man måste ta hänsyn till vad som sagts av ett osedvanligt stort antal remissorgan som i detta fall stöder en departementspromemoria. Utskottet har också mot bakgrunden av remissyttrandena — med all respekt för de erinringar som har gjorts — bedömt läget så att det enda förnuftiga måste vara att nu gå in för ett enhetligt system med en gemensam organisation för grundskola och gymnasieskola. Det betyder alltså att studieoch yrkesorienteringen inom gymnasieskolan förstärkes. Det innebär att en särskilt utbildad kommunalt anställd funktionär uteslutande skall ägna sig åt syo inom skolväsendet. Det innebär också att den nuvarande organisationen på gymnasienivå med yrkesvägledare från arbetsmarknadsverket gradvis avvecklas.

Efter att ha tagit del av remissyttrandena har departementschefen förordat att gränsen sätts vid 750 elever. Jag tror inte att man utan vidare kan göra gällande att det skulle innebära att vederbörande funktionär med det nya systemet får fler elever att vägleda än vad som är fallet med nuvarande system. Det nuvarande systemet är ju förknippat med undervisningsskyldighet i skolan, varför vederbörande funktionär inte uteslutande sysslar med ett visst elevantal.

Yrkesvalsläraren är Tisdagen den självfallet på grund av sin utbildning och förgående verksamhet lämplig 1 juni 1971 att anställas som syo-funktionär. Utskottsmajoriteten ansluter sig till detta men utvecklar det något längre och säger: ”Nuvarande ordinarie Studieoch yrkes och extra ordinarie yrkesvalslärare bör kunna få stå kvar i sin statligt orientering i grundlönereglerade tjänst och i grundskolan kombinera syo och undervisning.

Jag tror med förlov sagt, herr Stålhammar, att det är att undervärdera våra yrkesvalslärare. Om jag känner lärarkåren rätt, så finns det en ambition där att fortbilda sig och komplettera sina kunskaper för nya uppgifter. Jag har väldigt svårt att tro att yrkesvalslärare som är under 40 år slår sig till ro. Den som tror att de gör det känner nog inte dessa lärare. Däremot, herr Stålhammar, kan det finnas de som är äldre som tycker att de inte vill utbilda sig vidare. De har alltså möjligheten, enligt utskottets rekommendation, att kvarstå i sin nuvarande tjänst. När det gäller genomförandet har en mjuk övergång rekommenderats. Kommunförbundet har varit inne på det och ansett att övergångsperioden bör göras längre än vad som föreslagits i promemorian. Departementschefen har lyssnat till detta och sagt att det nya systemet bör införas den 1 juli 1973. I promemorian hade föreslagits den 1 juli 1972. Det har uttalats farhågor för att den nya organisationen skulle försämra den yrkesvägledning som nu bjuds i grundskolan, erbjuda sämre kontaktmöjligheter osv. Låt mig säga att utskottet förutsätter att så inte kommer att ske. Utskottet ansluter sig till departementschefens förslag om riktlinjerna för den fortsatta yrkesorienteringen, men med tanke på den förändring av rätt genomgripande karaktär som här ändå förestår anför utskottet att man bör inleda med en försöksverksamhet. Efter några års erfarenhet görs sedan en utvärdering, innan man definitivt fastställer hur man skall ha det i fortsättningen. Detta innebär alltså att verksamheten prövas under en försöksperiod. Det finns sedan möjligheter att göra bedömningar. På så sätt får vi fram de bästa resultaten. Låt mig till sist, fru talman, beträffande reservationerna endast i all korthet anföra följande. Eftersom utskottet föreslår en försöksverksamhet så anser majoriteten att prövningen av vad som anföres i motionen 1404 och även i reservationen 2 beträffande behörighetsvillkor bör anstå till dess försöksverksamheten är avslutad. Då kan man ta ställning till de frågor som framförs i reservationen och som också framförts motionsvis. Fru talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till Kungl. Maj:ts förslag med det tillägg som utskottet gjort beträffande försöksverksamhet.
Fru talman! Herr Mårtensson menade att jag hade sagt att man skall 125 anpassa och förändra allteftersom utvecklingen går, och det är helt riktigt, men jag sade också att man kan förändra inom det system man har. Därmed ansåg jag att man kan företa ändringarna när det gäller syo inom grundskolans ram med det yrkesvalslärarsystem som vi nu har. Och när man framhåller enhetligheten i syo-verksamheten som det väsentliga i detta förslag, tycker jag att det är ett konstruerat argument. Det väsentliga är ändå för eleven hur målsättningen uppfylles. Vi reservanter menar att man inom det system som man har i grundskolan kan bättre uppfylla den målsättning varom vi är ense när det gäller syo. Jag är medveten om att jag här kan beskyllas för att vara ute i egna angelägenheter, eftersom jag är yrkesvalslärare. Men jag vill poängtera att jag inte ser detta som en kårfråga. Min uppfattning är att mina kolleger verkligen analyserat detta från grunden och försökt att objektivt se hur man bäst kan tjäna det syfte man är satt att verka för. Jag är övertygad om, och jag har fått många bevis för detta, att man inom ramen av sin nuvarande tjänst är beredd att förändra och anpassa efter de nya målsättningar som är erforderliga. Som yrkesmänniska kan man inte här i riksdagen bortse från de erfarenheter man har som yrkesvalslärare. Detta har lett mig fram till den ståndpunkt som jag har tagit i utskottet. Jag vill till herr Berndtson i Linköping säga att det inte är så märkvärdigt att vi yrkat bifall till hans motion, eftersom den i stort sett ansluter till våra egna motionsyrkanden, Till sist vill jag säga att det egentligen är oförenligt med praxis att avveckla ett system samtidigt som man inför ett försök. Man måste ha det gamla systemet kvar tills försöksverksamheten är avslutad, om det skall vara någon logik i sammanhanget.

Fru talman! Herr Mårtenssons logik är verkligen egenartad. Allt förändras, och därför måste även studieoch yrkesorienteringssystemet förändras. Det är det enda argument som finns för införandet av syospecialisten trots att alla är eniga om att yrkesvalslärarsystemet fungerat bra, De flesta remissinstanserna, säger herr Mårtensson sedan, förordar ett enhetligt system. Därför går utskottet på linjen med ett oenhetligt system, Men man är trots allt inte säker på att detta är riktigt bra. Därför skall man ha försöksverksamhet. Den riktiga logiken i herr Mårtenssons resonemang hade ju varit att skall man ge alla elever studieoch yrkesorientering för det framtida samhället behövs det i första hand inte specialister utan personer som känner dessa elever väl, och det vet vi att yrkesvalslärarna gör. Herr Mårtenssons citat från Lgr 69 — upprepade val, fatta nya beslut, ställa om sig för en ny funktion i samhället — talar ju likaså för att eleverna skall få möjlighet att träffa yrkesvalsläraren, så att man lär känna honom och på så sätt kan förbereda sig för de nya och förändrade uppgifter som man ständigt kommer att få i detta samhälle. Det är mycket mer än att visa färggranna broschyrer detta med studieoch yrkesorientering. Herr Mårtensson sade vidare ett par ord om remisserna, Han menade att LO, SÖ, SACO osv. var positiva till detta enhetliga system. Naturligtvis, man talar där till stor del om att syon varit så dålig på gymnasiet att man måste förbättra den. Men han kunde också t.ex. ha talat om eleverna som har ett visst intresse av denna verksamhet. SECO säger med kraft att yrkesvalslärarsystemet har en stor fördel genom sin flexibilitet och att lärarna har möjlighet att ge eleverna en värdefull orientering. Sammanfattningen är — jag skall inte dra alla argumenten här — att yrkesvalslärarna skall finnas kvar. SAF som ju också känner till yrkesvalslärarna genom pryon talar också om att man skall behålla yrkesvalslärarsystemet. Detsamma gör Riksförbundet Hem och Skola. Man borde ha fått höra om de remissvaren också. Sedan var herr Mårtenssons resonemang om att jag skulle undervärdera yrkesvalslärarna med förlov sagt mycket originellt. Jag har ju talat om hur väl detta fungerat. Om det är någon som undervärderar yrkesvalslärarna är det den som vill att man skall avskaffa dem. I linje med herr Mårtenssons resonemang skulle då ligga att det var kriterium på att man var duktig om man vidareutbildade sig från yrkesvalslärare till att bli syo-specialist. Till herr Berndtson i Linköping vill jag till sist bara säga att vpk i sin motion yrkade att vi skall ha kvar yrkesvalslärarna i grundskolan och att vi skall ha försök med syo i gymnasiet. Att man sedan flyttar in ordet ”försök” framför grundskolan betyder då att man har ändrat sig. Detta är alltså en fullständig helomvändning. Så ovan vid uppvaktning från andra partier behöver man väl ändå inte vara att man springer ifrån en uppfattning man hade när man en vecka tidigare motionerade och på så sätt bidrar till att vi nu får det sämsta av två system, vilket utskottets betänkande kommer att medföra,
Fru talman! Detta är en något säregen debatt eftersom utskottets talesman herr Mårtensson står i talarstolen och argumenterar för propositionen för att på slutet av sitt anförande försöka hitta en glidning mellan utskottsmajoritetens skrivning och propositionen. Den glidningen är inte realistisk; det föreligger en klar skillnad mellan propositionen och utskottsmajoritetens förslag. Men anledningen till att jag begärde ordet för replik, fru talman, var att herr Mårtensson sade att man inte utan vidare kan göra gällande att en syo-funktionär får hand om fler elever än en yrkesvalslärare. Jo, det kan man göra. Jag vill bl.a. hänvisa till den utredning som har gjorts angående förhållandena i Västerbotten, där antalet tjänster kommer att minska med ungefär åtta — och det är ganska mycket i ett län med stora avstånd. Dessutom glömmer man bort att vi i dag har möjlighet att vid en och samma skola ha flera yrkesvalslärare; den möjligheten finns inte när det gäller syo-funktionärer. Där har alltså herr Mårtensson fel. När det gäller remissinstanserna vill jag instämma i vad herr Stålhammar sade, dock finns det en markant skillnad i uppfattningen hos olika typer av remissinstanser. De arbetsmarknadspolitiska har i högre grad tillstyrkt syo-förslaget, medan de som så att säga sätter eleven i centrum inte har gjort det. Jag vill här återigen säga vad jag sade tidigare: Om vårt främsta mål är att sätta in eleven i maskineriet, då är syo-systemet det riktiga. Då får eleven börja i grottekvarnen redan vid 13 års ålder. Vi tror dock att erfarenheterna från lärarpersonal, elever, hem och skola väger tyngre när det gäller eleverna på grundskolans högstadium. Sedan några ord om den våldsamma reaktionen. Den visade sig inte bara genom remissvaren på departementspromemorian; den visade sig överallt på kollegierna runt om i våra skolor och inte minst — vilket är utomordentligt sällsynt — bland eleverna själva.
Fru talman!

Här är det dock inte fråga om att man avskaffar någonting. Det har sagts i debatten att yrkesvalslärarkåren avskaffas. Så blir ingalunda fallet; den kommer att bestå i en något annan form, men den försvinner inte.

Jag kan inte fatta att det skulle vara en nackdel att få det på det sättet. Till sist vill jag gärna bemöta fru Sundberg, som både tidigare och nu senast har talat om grottekvarnen. Vad är det för målsättning och inriktning vi skall ha i fortsättningen? Jo, det är ju att genom att orientera om utbildning och arbetsmarknad öka individens självkännedom, Vi skall ge vederbörande möjligheten att själv bedöma sin utveckling och sitt yrkesval. Här är det mindre fråga om att vägleda och mera fråga om att orientera vederbörande.
Fru talman! Först vill jag till herr Mårtensson säga att även om han tror att eleverna skall kunna ha samma syo-funktionär från grundskolan och genom gymnasiet så är det en organisatoriskt mycket svårlöst fråga. I så fall skulle man ha vissa fållor som eleven skulle gå i genom grundskolan och gymnasiet. Jag tror att det rent praktiskt kommer att bli så, oavsett vilket system man får, att syo-funktionären kommer att vara ettdera i grundskolan eller i gymnasiet, Möjligen kan funktionärerna komplettera varandra, men man kan svårligen ha samma befattningshavare hela vägen, även om jag håller med om att det i vissa avseenden kunde vara önskvärt. När herr Mårtensson förklarar att det inte är fråga om att avskaffa yrkesvalslärarna så motsäger han sig själv. Jag vidhåller fortfarande att förslaget innebär ett avvecklingssystem. Ingen som har fäst sig vid det här arbetet och vill fortsätta med det kan känna någon trygghet för framtiden, Han kan ju över huvud taget inte flytta från den ort där han är verksam, om han vill behålla sin tjänst. Det är ett avvecklingssystem. Vi har räknat med att den enhetlighet som man har i målsättningen kan åstadkommas med yrkesvalslärare i grundskolan och syo-funktionär i gymnasieskolan genom att ha den ettåriga utbildningskursen i syo gemensam för båda kategorierna. Då har man en gemensam grund att bygga på, som ger möjligheter till kontinuitet i syo-verksamheten och man bibehåller de goda förhållanden som nu råder i grundskolan.

Fru talman! Efter herr Mårtenssons inlägg kan jag fatta mig mycket kort. Jag skall också i möjligaste mån undvika polemik för att inte förlänga debatten i onödan. Till fru Sundberg vill jag emellertid säga att när hon försöker måla upp att vi på utbildningsområdet har lidit en serie av nederlag, då tror jag inte kammarledamöterna känner igen sig. Skulle utskotten inte ha rätt att göra vissa detaljjusteringar — för det är ju detta det gäller på utbildningsområdet under den här våren — vad tjänar då utskottsarbetet eller hela riksdagsarbetet till? Är det inte i själva verket fråga om ett något större inflytande för riksdagen, som inte minst de borgerliga ledamöterna under lång tid har argumenterat för? Varför är man så missnöjd om den nya parlamentariska situationen skulle erbjuda något större möjligheter i avseendet? I själva verket, fru talman, har man väl på visst borgerligt håll tagit ut en del voteringssegrar i förskott, och nu har man litet svårt att dölja missräkningen. Annars är vi väl samtliga ledamöter överens på en punkt: det behövs en förbättrad studieoch yrkesorientering. Detta är alldeles påtagligt i yrkesskolan, där vi helt och hållet har saknat en sådan verksamhet hittills. Reformen som vi nu skall föra i hamn innebär ca 300 nya tjänster i gymnasieskolan. AMS:s insatser motsvarar nu ca 40 heltidstjänster. Det är alltså en kraftig resursförstärkning och en mycket viktig reform som vi har prioriterat i ett hårt budgetläge. Samtidigt som vi föreslår resursförstärkning i gymnasieskolan har vi velat ändra på organisationen i grundskolan för att få ett enhetligt system. Som det har sagts innebär detta självfallet ingen kritik mot de människor som hittills har fyllt dessa tjänster, men det innebär en kritik mot den organisation som vi har för närvarande. Vilka fördelar ger då det nya systemet framför ett system med yrkesvalslärare? Det blir först och främst ett flexiblare system. Kommunerna kan anpassa organisationen efter lokala förhållanden. De flesta kommunala studieoch yrkesvägledare kommer uteslutande att ägna sig åt syo. Det är en fördel, eftersom fältet är stort och det är nödvändigt med aktuella kunskaper. I vissa fall kan kommunerna kombinera syo-tjänsten med andra uppgifter, t.ex. syo för vuxna, elevvård eller undervisning. Varje kommun, hur liten den än är, får statsbidrag för minst en studieoch yrkesvägledare. I glesbygdskommunerna med långa avstånd mellan högstadieenheterna utgår dessutom extra statsbidrag. Systemet är alltså särskilt gynnsamt för små kommuner. Fru Sundbergs beräkningar för Västerbotten kan inte gälla på grundval av propositionen utan måste rimligen vara gjorda på grundval av den ursprungliga promemorian där vi inte hade med detta fördelaktiga tillägg för glesbygdskommunerna. Yrkesvalslärarna har i allmänhet färre elever i syo än de nya studieoch yrkesvägledarna kommer att få. Men yrkesvägledarna har ju också undervisning och använder inte hela sin tid till syo. De lär bara känna en del av eleverna genom undervisningen, eftersom de flesta inte har mer än fyra timmar i veckan. Om man i stället utgår från den tid för syo som avsätts för varje elev, är det nya systemet för grundskolan något gynnsammare än det gamla. Dessutom kommer de nya studieoch yrkesvägledarna att arbeta också under ferierna, då eleverna, som bl.a. Riksförbundet Hem och skola framhållit i sitt remissvar, har stort behov av studieoch yrkesorientering, t.ex. för att de då får reda på om de har kommit in eller inte på en viss utbildning som de har sökt. Också detta är angeläget att understryka med hänsyn till att det här har sagts att de nya funktionärerna skulle vara mindre tillgängliga för eleverna; så är inte fallet. Det är vidare en grov felaktighet när man säger som herr Stålhammar, att dessa funktionärer då och då skulle dyka upp på skolan i fråga. Det har ingenting med propositionen eller utskottsbetänkandet att göra. De nya studieoch yrkesvägledarna kommer att utföra samma syo-uppgifter som yrkesvalslärarna, men utbildningen förbättras och anpassas till de krav som ställs. Yrkesvalslärarna har bara en termins utbildning för syo. Den nya utbildningen blir direkt inriktad på syo-funktionen, och den särskilda syo-utbildningen blir ett år. Beteendevetenskaplig utbildning krävs för inträde, Både långvägare och andra, elever och studerande kommer att tas in, Alla måste ha minst ett års erfarenhet av förvärvsarbete, varav minst sex månader utanför utbildningsväsendet — en punkt som jag vill betona är oerhört viktig och som har talat starkt för att vi skulle satsa på denna nya utbildningsväg. Arbetslivserfarenhet kommer alltså att väga tungt vid urvalet. Det kommer inte att som förut vara så att man i princip kan gå direkt från skolan till universitet eller lärarhögskola och sedan direkt till skolan igen utan att ha någon erfarenhet av arbete — trots att man skall ge orientering om arbetslivet. Vore det inte klokt av dem, som så ofta talar om nödvändigheten av att utbildningen tar hänsyn till det privata näringslivets problem, att ett ögonblick fundera över om det inte just i detta avseende finns anledning att i förväg ge den nödvändiga orienteringen? Fru talman! Till slut vill jag också stryka under det som herr Mårtensson framhöll men som inte alls har kommit fram i tidningsdebatten och inte heller i de borgerliga inläggen här i dag, nämligen att detta förslag i själva verket har en sällsynt stark remissopinion bakom sig. Det är statskontoret, skolöverstyrelsen, UKÄ, AMS, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen, SACO, Svensk yrkesvalslärarförening och Sveriges socionomförbund. Flera borgerliga talare har sagt att eleverna kraftigt stöder det nuvarande systemet. Ja, SECO gör det, men TLE och SFS stöder propositionen, Dessutom stöder Riksförbundet Hem och skola — tvärtemot vad som har sagts här — förslaget. De som går helt emot är SECO vid sidan av lärarorganisationen, TCO och Svenska arbetsgivareföreningen var för det delade systemet.

Fru talman! Jag skall inte gå in på ytterligare detaljer, som i och för sig vore värda att diskuteras, med hänsyn till kammarens knappt tillmätta tid.
Fru talman! Med tanke på den knappt tillmätta tiden skall jag bara beröra två saker i statsrådets anförande. På s. 32 i propositionen framförs att TCO och SAF anser att yrkesvalslärarsystemet bör finnas i grundskolan. Majoriteten av remissinstanserna har yttrat sig om gymnasieskolan, där situationen varit ytterst dålig. Statsrådet har inte pekat på eller anlagt synpunkter på elevvårdande funktioner. Man har talat om yrkesverksamheten och det enhetliga systemet, men fortfarande har vi inte fått svar på vår fråga: Hur skall syo-funktionären kunna fungera ur elevvårdande synpunkt? Och det tycker jag är det kanske mest väsentliga i hela den här problematiken.

Fru talman! Bara några reflexioner i anslutning till utbildningsministerns anförande. Under våren har utbildningsutskottet varit enigt i alla viktigare frågor. Visserligen har avvikelser från propositionerna gjorts i flera betydelsefulla ärenden, men också det har skett i enighet. Jag hälsar med glädje det ökade inflytande som inte bara vårt utskott utan riksdagen i sin helhet har fått och anser att det är riktigt att man ägnar propositionerna en kritisk granskning. Och jag tror att jag kan utlova att vi gemensamt i utbildningsutskottet också i fortsättningen kommer att ägna utbildningsdepartementets propositioner en skärpt och kritisk uppmärksamhet. Det är egentligen bara i denna fråga om studieoch yrkesorienteringen som utskottet på allvar har delat sig. Socialdemokraterna och herr Berndtson i Linköping har enat sig om en modell som innebär att yrkesvalslärarsystemet avskaffas och det nya systemet med syo-funktionärer införs. Denna stora förändring kallas nu för en försöksverksamhet; det tycks dock vara ett ord närmast utan täckning. Majoritetens lösning skiljer sig avsevärt från den i propositionen föreslagna. Denna fråga har tilldragit sig stor uppmärksamhet bland elever, lärare och föräldrar, och innan tillfället är försuttet vill jag därför gärna fråga utbildningsministern, om han nu är nöjd med den modell som utskottsmajoriteten förordar. Anser statsrådet Carlsson att detta är den bästa lösningen i fråga om studieoch yrkesorientering i grundskolan och i gymnasieskolan?

Fru talman! Det måste slås fast att de remissvar som statsrådet Carlsson hänvisade till gällde gymnasiet, men här talar vi nu om grundskolan. Det är naturligt att man i TLE har varit positiv, eftersom man ju där är representerad i gymnasiet men inte i grundskolan, medan SECO däremot är representerad i grundskolan, Dessutom bör påpekas att det då gällde remissvar på propositionens förslag, inte på det förslag till organisation av studieoch yrkesorienteringen som utskottets betänkande egentligen innebär, Det är också en väsentlig skillnad. Sedan är det mycket svårt att förstå den definition på ett flexibelt system som utbildningsministern här talade om. Ett flexibelt system måste väl innebära att det är anpassningsbart till eleven i första hand, inte bara till kommunen. Utbildningsministern säger att syo-funktionärerna uteslutande skall ägna sig åt syo. Det är naturligtvis alldeles riktigt — om de är på skolan! Om syo-funktionären ägnar sig åt syo på två skolor, så blir givetvis tiden för eleverna mindre än om man är på en skola och där ägnar sig åt både syo och undervisning. Jag blev litet skrämd av utbildningsministerns mycket vårdslösa yttrande om att syo-funktionären också har andra uppgifter som han skall ägna sig åt, t.ex. elevvård. Elevvården är väl ändå inte några ”andra uppgifter”, utan allt arbete i skolan är elevvårdande. En av de personer som betytt mest för elevvården i skolan är just yrkesvalsläraren, därför att han ofta har varit ett stöd för handikappade och svagpresterande elever av olika slag. Han har t.ex. diskuterat pryoplatser med dem och kanske hjälpt dem till speciella utbildningsprogram på arbetsmarknaden. Detta är elevvård, Det är inte någonting som man ägnar sig åt vid sidan om som en speciell annan uppgift. Slutligen var talet om ferierna ett svagt argument. Man bör väl ändå inte göra om hela studieoch yrkesorienteringssystemet bara för att få någon som talar om huruvida eleverna har kommit in på gymnasieskolan under sommartiden. Det måste kunna ordnas på ett enklare sätt.
Fru talman! När statsrådet talade om ferietjänstgöring vill jag erinra om att Svensk yrkeslärarförening i sitt yttrande över promemorian har sagt att man är beredd att förhandla om tjänstgöring under ferier och tjänstgöring utöver den vanliga skoldagen. Där finns det alltså möjligheter att utveckla verksamheten inom systemets ram. Sedan påpekade jag i mitt första anförande hur många uppgifter utöver vägledningen för den enskilde eleven som åvilar syo-befattningshavaren i grundskolan. Han deltar i ämneskonferenser och andra konferenser, i föräldramöten och mycket annat. Har man någon praktisk erfarenhet av hur mycket tid detta tar enligt Lgr 69, som nu håller på att genomföras, så måste man göra det konstaterandet att om någon har tjänst vid två skolor blir det oerhört svårt att hinna med uppgifterna under den mest intensiva tiden på året. Det finns ju ett datum fastställt, hittills har det varit den 15 februari, då alla ansökningshandlingar för årskurs 9 skall vara inlämnade. Det är en mycket intensiv arbetsperiod och svår att klara om man har en skola, och skall man då bevaka detta på flera skolor så blir det mycket svårt att fylla den uppgiften väl,
Fru talman! Herr Wikström och tidigare fru Söder och herr Stålhammar har sagt att jag medverkat till en dålig lösning av denna fråga. Ja, kan man inte ena sig om en värdering utan någon säger att detta är en avveckling av yrkesvalslärarna och en annan säger att de i princip kan finnas” kvar i ett kvarts sekel, så förstår jag att man finner lösningen ganska dålig. Jag vill också påpeka att man i reservationen försöker att förena två så olika ting som motionen 1412 om försöksverksamhet och utvärdering med motionen 1414 om avslag på propositionen och förslag om yrkesvalslärarsystem i båda skolformerna. Jag finner mera logik i herr Strindbergs yrkande i det avseendet. Låt mig till sist ändå notera att såväl herr Wikström som tidigare fru Sundberg har upptäckt en skillnad mellan propositionen och vad utskottet skriver, Det är det som har bestämt mitt ställningstagande,
Fru talman! Det krävs inte särskilt många ytterligare synpunkter. Fru Sundberg talade om de elevvårdande synpunkterna. Jag kan inte uppfatta det som något annat än misstro mot de tilltänkta syo-funktionärerna när man säger att de inte på ett förtjänstfullt sätt skulle kunna ägna sig åt de viktiga uppgifterna inom skolans ram, Jag vill betona att de med den satsning som görs totalt sett får mera tid till sitt förfogande per elev än med det nuvarande systemet. Därtill kommer den kraftiga förbättringen på gymnasienivå. Till herr Wikström behöver jag inte heller säga särskilt mycket, eftersom han å sin sida var glad över att utbildningsutskottet hade ett ökat inflytande. Jag kan bara konstatera den skillnad som på den punkten föreligger mellan honom och fru Sundberg. Jag är för min del glad över ett utskott som är aktivt och kritiskt granskar våra förslag. Det känns faktiskt tryggare att ha det på det sättet än att ha ett utskott som inte är särskilt intresserat av de förslag som läggs fram. Inte heller i det avseendet föreligger alltså någon meningsskiljaktighet mellan herr Wikström och mig. Jag tillfrågades om jag är nöjd med det här förslaget. Ja, självfallet, eftersom det i stort sett är det förslag som vi har lagt fram som nu förhoppningsvis blir riksdagens beslut. Man har preciserat det när det gäller förutsättningarna för de icke-ordinarie yrkesvalslärarna att fungera i det nya systemet, och det kunde vi, om det hade varit ett önskemål, ha gjort upp med de borgerliga partierna. På den punkten är det faktiskt så att personalorganisationerna särskilt begärt att vi inte i propositionen i detalj skulle binda oss för de villkor som skall gälla om det nya systemet införs. Man ville inte det med hänsyn till möjligheterna att konkret förhandla när resultatet är ett faktum här i riksdagen. Ja, fru talman, till de övriga inläggen har jag inte mycket att tillägga.

Fru talman! Syftet i Kungl. Maj:ts proposition nr 107 med förslag till lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare omfattar folkpartiet med stor sympati.

Emellertid anser jag själv att den äldre arbetskraften inom företagen är en utomordentligt stor tillgång. Som regel besitter denna kategori stor yrkeskunskap, tradition och lojalitet samt har förutsättningar att se både framåt och bakåt i tiden. Givetvis gäller det att se till att dessa personer placeras vid sådana arbetsplatser inom företagen att deras speciella förutsättningar utnyttjas, till gagn både för den anställde och för företaget. Av tillgänglig statistik framgår att, trots vad jag nyss sagt om värdet av att ha kvar den äldre arbetskraften, arbetslösheten är större bland de äldre arbetstagarna än bland de yngre. Detta har också uppmärksammats av arbetsmarknadens parter och man har börjat ägna detta förhållande speciell uppmärksamhet i förhandlingsarbetet. Emellertid har man från statsmakternas sida icke velat vänta med lagförslag i ärendet, ty frågan är av den art och storlek att snara åtgärder behöver sättas in. Folkpartiets representanter i inrikesutskottet har sålunda intagit en positiv inställning till propositionen. Några motioner undertecknade av folkpartister föreligger i detta ärende och jag skall i korthet ge några kommentarer till dessa, I motionen 1476 av fru Frenkel yrkas att lagen om anställningsskydd även skall omfatta sjömän. Då det är utskottet bekant att redan 1972 års vårriksdag sannolikt förelägges förslag om en ny sjömanslag, har utskottet icke ansett sig vilja biträda motionen utan avvaktar vad som komma skall i detta avseende, Folkpartisterna i utskottet sympatiserar med tankegången. Sedan några ord om de motioner som reservanterna från folkpartihåll i utskottet yrkat bifall till. Lagförslaget om sysselsättningsfrämjande åtgärder föreslås omfatta företag med minst fem anställda. Motionen av herrar Larsson i Umeå och Jonsson i Mora anger antalet tio.

I motionen 1475 med Karl Erik Eriksson i Arvika som första namn har föreslagits att anställningsskyddslagen skall brötas vid tiden för ålderspensionens inträde. Tankegången bakom detta förslag är att arbetsgivare kanske inte har lust att nyanställa arbetskraft som skall gå i pension efter tre år, eftersom man i så fall kanske får betala lön under sex uppsägningsmånader utan att få något arbete utfört. Jag tror att det är klokt att uppmärksamt följa utvecklingen just bland dessa arbetstagare. Slutligen, fru talman, vänder sig reservanterna från olika partier emot lagförslaget i sysselsättningslagens 7 §, där påföljden vid brott mot lagen kan bli böter eller fängelse i högst ett år. Reservanterna föreslår att påföljden fängelse skall utgå. Vi tror inte att detta straff skall behöva tillgripas. Då kan man erinra att det ju i så fall inte spelar någon roll om straffsatsen finns eller ej, men redan det faktum att den finns i straffskalan verkar diskriminerande och kränkande. Vi skall inte förutsätta, att vi vill sätta våra företagare i fängelse, och därför bör ordet ej finnas i lagtexten. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 9 och 11 i inrikesutskottets betänkande nr 18.

Fru talman! Ett förslag med den inriktning som propositionen 107 har borde ha förelagts riksdagen redan långt tidigare. Problemen har funnits och är svårartade sedan flera år tillbaka. När detta har påtalats i riksdagen från kommunistiskt håll har man avfärdat kravet på lagfäst anställningsskydd för den äldre arbetskraften med hänvisning till att det ankommer på arbetsmarknadens parter att lösa det problemet. Men erfarenheter från arbetslivet har givit belägg för att det inte är möjligt att lösa dessa frågor, Företagen, dvs. arbetsköparna, har inte tagit någon som helst notis om vare sig framställningar eller anmaningar från fackligt håll i dessa frågor. § 32 har skrupelfritt hävdats. Det verkliga förhållandet är att problemen förvärrats på senare år. I motionen 1472 har vi hänvisat till bl.a. uttalanden i dagspressen, i fackförbundstidningar och från ledande funktionärer inom fackföreningsrörelsen. Vi har också kunnat konstatera, att de flesta remissyttrandena från fackligt håll klart kritiserar utformningen av och innehållet i lagtexterna samtidigt som behovet av lagfäst anställningsskydd för den äldre arbetskraften understrykes. Ifrån borgerligt håll har man varit uppe och deklarerat att man i princip inte är emot förslaget men har ändringsyrkanden. Det är väl en sanning med modifikation, när man säger sig i princip inte vara emot förslaget. Jag vill bara hänvisa till motion nr 1478, som har herr Hovhammar från moderata samlingspartiet som första namn men som också är undertecknad av bl.a. centerpartiet och folkpartiet.

Det är inte anmärkningsvärt att en sådan motion kommer ifrån borgerligt håll. Det är en beställning från SAF. I SAF:s remissyttrande yrkas också avslag på propositionen; det sägs också klart ifrån att därest så inte blir fallet vill man i varje fall inte vara med om något som helst lagligt skydd för den äldre arbetskraften beträffande bättre möjligheter till anställning. Man frågar sig osökt varför de borgerliga nu säger sig instämma i princip, då de inte gör det i praktiken. Detta synsätt är inte märkvärdigt utan helt förklarligt. Som vi många gånger tidigare påtalat sammanhänger det med det rådande samhällssystemet. Aktieägarna kräver högsta möjliga profit, och för detta krävs hög produktivitet. Att detta är det avgörande underströks nyss av herr Nordgren från moderata samlingspartiet. Man eftersträvar således en elit av yngre fysiskt starka och reaktionssnabba arbetare, med andra ord dem som anses mest utsugningsbara. Det finns företag här i landet, som har rest åldersspärrar för nyanställning t.o.m., så lågt ner som vid 35 år. Den arbetsplats, där jag själv har arbetat tidigare, har åldersspärr vid 40 år. Vad betyder då talet om att dessa frågor skall lösas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? De som har nått en ålder av 40 år och något över är således helt utestängda. Man bortser helt från de så kallade — jag vill understryka: så kallade — äldre arbetarnas yrkesvana och yrkesskicklighet. Jag vill betrakta det som ett direkt självbedrägeri. Det visar sig nämligen att den äldre arbetskraften, därest man utnyttjar den på ett riktigt sätt, kan ge väl så god produktivitet som många av de yngre. Men när man har utsorterat den äldre arbetskraften ställer de borgerliga krav på att samhället skall ta hand om de arbetslösa. Denna reaktionära inställning som innebär att man vrakar anställda som kommit upp i 40-årsåldern eller något däröver är oacceptabel, och vi betraktar den rent ut som asocial. Vi är således obetingat för en lagstiftning på detta område. Men den måste utformas på ett sådant sätt att den blir effektiv. Tyvärr måste vårt omdöme om de föreliggande förslagen bli att de inte kan anses tillfredsställande. Våra invändningar gäller såväl lagförslaget om uppsägningstid m, m, som förslaget beträffande åtgärder att främja sysselsättningen för den äldre arbetskraften. Den förstnämnda frågan skall jag inte närmare gå in på, eftersom den kommer att beröras i ett anförande av en annan ledamot i vår grupp. Jag vill endast härtill göra den kommentaren att jag inte kan se några bärande skäl varför inte riksdagen skulle kunna fatta ett beslut om generellt gällande uppsägningstid om sex månader, De flesta tjänstemän har ju faktiskt sådana förhållanden — varför skall då inte de som står i den manuella produktionen, i det verkliga arbetet, också kunna ha det? Jag skall emellertid ta upp förslaget till lag om vissa åtgärder för att främja sysselsättningen av äldre arbetskraft och på vilket sätt detta bör ske. I vår motion reser vi starka invändningar mot förslagen i propositionen och ställer motsvarande konkreta ändringsyrkanden. Utskottsmajoriteten har avstyrkt dessa yrkanden med motivering att vi inte har bärande skäl för våra förslag. I anledning härav ser jag mig nödsakad att ytterligare utveckla våra synpunkter i denna fråga.

Detta är ett av skälen som jag anser bärande. Det talar således emot utskottsmajoritetens uppfattning att vi inte kan anföra några bärande skäl. En annan sak är talet om att man kan förhandla sig till det här. Möjligheten att förhandla om att bevara äldre kvar i arbetet respektive att i högre grad anställa s.k. äldre arbetskraft finns ju redan nu. Den möjligheten har fackföreningsrörelsen givetvis haft men erfarenheterna av sådana förhandlingar har lett dithän att man på fackligt håll både lokalt och centralt mer eller mindre avstått från sådana överläggningar. Detta är inte sagt som någon kritik mot den fackliga rörelsen.

Tittar man på den övriga lagtexten om förfarandet, så skall man väl inte inbilla sig att situationen blir annorlunda om man skriver in i en lag att länsarbetsnämnden ”bör” överlägga i saken med arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna, som termen lyder. Om nämnden efter detta finner skäl därtill så skall den ”anmoda” arbetsgivaren att i samband med nyanställning öka andelen av äldre arbetare, Några mer sakliga argument än dem som de fackliga organisationerna kan föra fram lär väl kanppast länsarbetsnämnden eller AMS kunna åstadkomma. Vi tror inte att vare sig AMS eller länsarbetsnämndens auktoritet nämnvärt påverkar företagsledningar som har en negativ inställning till den äldre arbetskraften. Aftonbladet gav i en artikel den 14 april i år ett typexempel på hur arbetsköparna ser på den äldre arbetskraftens problem. Artikeln var rubricerad ”Unga utlänningar slår ut de äldre”. Det återgav uttalanden från Metallombudsmannen i Karlskoga om att fackföreningen på platsen försökt förmå Bofors att återta ansökan att få ta hit 150 jugoslaver. Ombudsmannen fick det svaret av disponenten att de 350 arbetslösa i Karlskoga hade Bofors ingen nytta av, ty de var för gamla, Det var fråga om människor mellan 40 och 50 år, Svaret talar för sig självt. På arbetsköpare av det slaget biter varken argument eller auktoriteter, och vi har tyvärr alltför många företagsledningar i det här landet som intar samma attityd. Nästa fråga måste bli: Blir det inte en tidsödande procedur, om förhandlingar på länsnivå mellan länsarbetsnämnden och partsorganisationerna först skall föras, därefter ”anmodan” avges och resultat avvaktas samt, om resultatet blir negativt, vilket är sannolikt, en ny omgång påbörjas? Därefter — men först därefter — skall AMS kunna förordna vad som föreslås i 5 §, nämligen att arbetsgivaren ej får anställa andra arbetstagare än dem som den offentliga arbetsförmedlingen har anvisat eller godtagit. Allt talar för att det kommer att anhopas en mängd ärenden av detta slag centralt hos AMS och att hela denna behandlingsordning blir både byråkratisk och tidsödande. Vi ser ingen anledning till att inte länsarbetsnämnden är — eller åtminstone skulle kunna bli — en lämplig instans, som redan i ett tidigt skede finge behörigheten att tillgripa detta yttersta korrektiv, som man i propositionen betecknar åtgärden att förordna att följa arbetsförmedlingarnas anvisningar. Fru talman! Vi betraktar det föreliggande förslaget så tillkrånglat och ineffektivt med stora risker för en stark byråkratisering och stora förseningar vid handläggningen av ärendena, vilket givetvis kommer att ha negativa verkningar för de berörda löntagarna. Jag vill också erinra om vad tidningen Metallarbetaren skriver om propositionen, oaktat att tidningen uttalar sig för densamma: ”Maktbalansen kommer fortfarande att vara snedvriden, Den förhatliga § 32 i SAF:s stadgar nafsas bara i kanten.” Vi har en annan mening. Vi har den bestämda uppfattningen att det krävs väsentligt mer än att bara nafsa § 32-systemet i kanten. Som jag tidigare nämnde har det inte saknats förslag som skulle ha kunnat ändra förhållandena på arbetsmarknaden, Fru talman! Jag vill med hänvisning till vad vi anfört dels i motionen 1472 och dels i reservationerna 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 18, 19 och 20 som fogats till inrikesutskottets betänkande nr 18 yrka bifall till dessa reservationer,

Fru talman! Herr Hallgren tyckte att det var hyckleri att tala om tillfredsställelse med de kommande lagarna angående den äldre arbetskraften efter det att även folkpartister undertecknat den s.k. Hovhammarmotionen. Jag berörde icke motionen av herr Hovhammar m.fl., eftersom folkpartisterna i utskottet icke ställt sig bakom den. Jag trodde att det klart framgick vad folkpartiet vill i detta sammanhang med den redogörelse som jag lämnade, Folkpartisterna har emellertid icke klav bundits, utan den frihet som finns inom folkpartiet har medfört att tre folkpartister undertecknat Hovhammarmotionen, men som sagt, folkpartiet totalt eller folkpartiets representanter i utskottet har på intet sätt ställt sig bakom denna motion.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

Att man försöker förgylla det hela har jag förståelse för. Ni är ju företagens och arbetsköparnas företrädare här i detta parlament, och då tycker jag att ni också kan säga rent ut vad ni menar.

Det fick man stöd för av arbetsdomstolen, som ju tjänar era syften och inte våra. Jag har velat säga detta för att man skall få klart för sig hur det ligger till.

Fru talman! När jag lyssnade till herr Hallgren fick jag nästan det intrycket att först efter det att denna lagstiftning har införts kommer den äldre arbetskraften att kunna placeras hos företagen. Det förhåller sig faktiskt så att arbetsförmedlingarna jämt och ständigt samarbetar med företagen om placeringen av äldre arbetskraft, och vad vi nu siktar till är att ge dem större befogenheter i det arbetet.

Det kan naturligtvis diskuteras vilka orsakerna är till denna utveckling; jag skall bara peka på ett par. En orsak är befolkningsomflyttningen, Arbetstillfällena har i allt högre grad koncentrerats till vissa delar av landet som drar till sig den yngre arbetskraften medan de äldre, som oftast är mer lokalt bundna, stannar kvar i ett område där möjligheterna att få sysselsättning är otillfredsställande, där det därför blir hårdare kamp om arbetstillfällena och där den äldre arbetskraften får svårt att hävda sig. En annan omständighet som tillkommit framför allt under de senare åren är svårigheten att placera de äldre personer som blir friställda genom att företag läggs ned. Jag kan nämna exempel härpå från Göteborgs och Bohus län, Det området rymmer ändå inom sig ett storstadsområde med den bättre arbetsmarknad som finns där, Vid behandlingen av ansökningar i fjol höst om import av utländsk arbetskraft konstaterades att det där fanns 759 s, k. långtidsarbetslösa. Av dessa var inte mindre än 73 procent över 50 år. Man gjorde även en inventering av hur många som var långtidsarbetslösa på grund av att de hade friställts genom företagsnedläggning; det var 210 av dessa 759, och antalet personer över 50 år var inte mindre än 182. Ändå kunde man konstatera att 693 av de långtidsarbetslösa kunde klassificeras som yrkesarbetare. De hade yrkeskunskaper, men det var felaktiga yrkeskunskaper för den arbetsmarknad som fanns tillgänglig. När man har sådana problem på den arbetsmarknad som ett län med ett storstadsområde inom sig erbjuder förstår vi att problemen kan vara stora. När vi tidigare här i riksdagen diskuterade arbetsmarknadspolitiken sade jag att vi måste få fram en annan värdering av den äldre arbetskraften, annars får vi ett samhälle där allt fler människor mot slutet av sitt arbetsliv måste förlita sig på de särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi vidtar för den äldre arbetskraften. Herr Nordgren har berört värdet av den mindre omflyttningen bland den äldre arbetskraften. Det finns också annat som borde tala till de äldres förmån men som i dag inte tillräckligt observeras eller uppskattas. Det är alltså oerhört angeläget att vi arbetar på en förändring i våra egna, företagarnas och fackföreningarnas attityder mot den äldre arbetskraften, men det är inte något som sker på kort tid. Man har därför bedömt de äldres sysselsättningsproblem som så pass svåra att det har blivit nödvändigt att ge arbetsmarknadsmyndigheterna ett starkare stöd i arbetet med att placera den äldre arbetskraften genom att införa lagstiftning av den typ som har föreslagits av Kungl. Maj:t. Från centerpartiets sida ansluter vi oss till de bägge föreliggande lagförslagen med undantag för två detaljer, som jag skall återkomma till. Lagstiftning kan inte ensam lösa problemen i de områden där det över huvud taget är ont om sysselsättningstillfällen. Centerpartiet har därför ånyo påpekat att förstärkning av de regionalpolitiska insatserna är en nödvändig förutsättning för att länsarbetsnämnderna skall ha något att spela med i diskussionerna med företagen. Det är verkligen nödvändigt att vi angriper de äldres sysselsättningsproblem helt ifrån grunden, och då kommer vi inte ifrån att vi har en bristande balans, Det konstaterade också finansminister Sträng i den ekonomiska debatten, där han påpekade att vi i dag har ungefär jämviktsläge mellan efterfrågan på arbete och tillgängliga platser men inte har dem på samma ställe. Vad beträffar de reservationer som är fogade till utskottets betänkande ber jag att få yrka bifall till reservationerna 9 och 11. Jag behöver inte utveckla resonemanget mer eftersom det har gjorts av herrar Nordgren och Carlström. Jag yrkar också bifall till reservationen 21. Argumenteringen för vårt yrkande på den punkten har jag nyss framfört: vi har understrukit nödvändigheten av förstärkta regionalpolitiska insatser för att få en bättre arbetsmarknad att arbeta med.

Fru talman! Inrikesutskottets betänkande nr 18 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 107 om anställningsskydd för vissa arbetstagare är ett uttryck för den vikt som frågan om den äldre arbetskraftens anställningstrygghet tillmäts. Det markeras ytterligare av att regeringen ansett det nödvändigt att bryta ut denna del ur den år 1970 tillsatta utredningen om ökad anställningstrygghet. Vår arbetsmarknadspolitik har under åren byggts upp och kompletterats med en rad instrument för att skapa trygghet och möjligheter till arbete, och vi har under åtskilliga debatter här i riksdagen ägnat betydande utrymme åt dessa frågor. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen i vårt samhälle och vår omvärld har ständigt ställt oss inför nya problem, som nödvändiggjort samhällets medverkan med en rad åtgärder. När vi nu har att behandla den äldre arbetskraftens anställningstrygghet, sker det mot bakgrunden av de problem som denna kategori har ställts inför. Trots högkonjunktur, stor efterfrågan på arbetskraft och en rad aktiva åtgärder från arbetsmarknadsverkets sida för att stimulera företagen att anställa äldre arbetskraft har insatserna visat sig otillräckliga. Som exempel vill jag nämna den konferens på central nivå som dåvarande inrikesministern tog initiativ till år 1968. Den fick sin uppföljning på det regionala och det lokala planet med liknande konferenser där man i överläggningar med parterna på arbetsmarknaden och kommunerna informerade om den äldre arbetskraftens situation och om de åtgärder som genom arbetsmarknadsmyndigheterna kunde sättas in för att underlätta rekrytering av nämnda arbetskraft. Det har visat sig att detta inte har varit tillräckligt. Det fick inte sådant gensvar hos företagarna att en tillfredsställande lösning kunde uppnås. Jag vill i detta sammanhang dock säga att det finns företag som i sin personalpolitik på ett tillfredsställande sätt löser de här frågorna. Men tyvärr är dessa företag alltför få till antalet, och det är därför motiverat med lagstiftning, Det är därför med stor tillfredsställelse man hälsar den proposition som inrikesministern nu lagt fram och i vilken han föreslår åtgärder som i nuvarande läge ger lösning på de aktuella problemen. Det är, fru talman, djupt otillfredsställande, som tendensen är, med uppdelning av arbetskraften i yngre och äldre arbetstagare, varvid den senare gruppen i konkurrensen om arbetstillfällena är i underläge. Det rör sig här om människor som ofta har mångårig anställning inom företagen, som har varit med om att bygga upp dessa men som vid störningar i sysselsättningen blir de som får vidkännas de besvärligaste konsekvenserna. Det bevisar också den statistik som finns på s. 17 i propositionen och som jag ber att få hänvisa till. Den lagstiftning som nu föreslås — två lagar, varav den första gäller anställningsskydd och den andra möjlighet för myndighet och facklig organisation att utöva inflytande på företagens personalpolitik — skall ses som ett led i en traditionell politik att visa solidaritet med de människor som är i behov av stöd. Den bör även positivt kunna medverka till att bryta vissa fördomar när det gäller berörda gruppers kapacitet och förutsättningar att göra värdefulla insatser på arbetsmarknaden. Lagstiftningen skall bedömas som ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Man måste också få medel att påverka arbetsgivarna att förändra arbetsplatsen och eventuellt nyanställa äldre, Samverkan och frivilliga åtgärder kommer att vara huvudtemat, och endast i undantagsfall, mot notoriskt samarbetsovilliga, blir det aktuellt med föreskrifter av obligatorisk karaktär. Solidariteten arbetsgivare emellan talar för att en arbetsgivare kan smita från sitt ansvar. På något sätt måste den äldre arbetskraften få sin försörjning. Det är därför inte rimligt att vissa arbetsgivare skall kunna avbörda sitt ansvar på det offentliga eller på andra privata arbetsgivare, som utan tvång är beredda att ta på sig ansvar för de äldre. Reservationerna 2 och 3 gäller generell uppsägningstid och ändring av åldersvillkoren, Frågan om uppsägningstiden för alla arbetstagare är inte färdigutredd, och det blir anledning att återkomma till den när utredningen har lagt fram sitt förslag. Huruvida kvalifikationstiden skall vara 18 eller 24 månader under en treårsperiod är en avvägningsfråga. Vi har från utskottsmajoritetens sida funnit att departementschefens förslag är lämpligast. I' sin motivering anför departementschefen att åldersgränsen för lagens tillämplighet måste sättas så att utrymme finns för en avtrappning av det slag som förordas i promemorian, Han anför vidare att ställningstagandet får ses i belysning av att det här är fråga om en provisorisk lagstiftning som skall ge erfarenhet för fortsatt reformarbete. I reservationen 4 föreslås en avkortning av uppsägningstidens längd med 50 procent, alltså till hälften. Ett bifall till reservationen skulle enligt utskottsmajoriteten förta effekten av lagen och inte ge det rådrum för uppsagda arbetstagare som är motiverat. För arbetstagare på LO och SAF-området gäller i dag 14 dagars varsel plus 14 dagars uppsägningstid. I reservationen 8 uttalar man betänksamhet för att pensionärerna omfattas av lagförslaget och ser i detta en begränsning av deras möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden, I reservationen föreslås att utredningen om anställningstrygghet skall få fria händer att ompröva frågan. Enligt utskottsmajoriteten måste det anses naturligt att alla äldre arbetstagare får utnyttja detta skydd. Många pensionärer gör en god arbetsinsats och de bör ej diskrimineras, Vidare kan det anföras att pensionsåldern kan variera mellan 63 och 70 år, och det kan då inte vara rimligt att låta anställningstryggheten variera på samma sätt. En person som uppnått 63 års ålder och inte orkar arbeta heltid kanske tar ut pension som komplement till sin deltidslön. Skall han ha sämre anställningstrygghet än den 69-åring som kan fortsätta i arbetslivet utan att bry sig om att ta pensionen? I reservationen 9 föreslås att lagen ej skall vara tillämplig på företag med under tio anställda, I propositionen föreslås att antalet här skall vara fem, och vi i utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. Man vinner härigenom en större effekt med de arbetsmarknadspolitiska medel som kan sättas in när sysselsättningssituationen så kräver. Det ligger ett egenvärde i att lagstiftningen omfattar så stor del av arbetsmarknaden som möjligt. Åtminstone när det gäller möjligheten att påverka arbetsgivarna till att anpassa arbetsuppgifterna till arbetskraftens förutsättningar torde det ha en direkt betydelse att lagen är tillämplig även på relativt små företag. I reservationen 10 föreslås att arbetsförmedlingstvånget skall utgå ur lagtexten. Arbetsförmedlingen ser ju som sin uppgift att vara ett serviceorgan för såväl arbetsgivare som arbetstagare, och genom arbetsförmedlingens organisatoriska uppbyggnad och med uppgift att följa utvecklingen på arbetsmarknaden samt vidta de åtgärder som beslutas när det gäller arbetsmarknadspolitiken har vi i den verksamheten kunnat glädja oss åt ett förtroendefullt samarbete med arbetsmarknadens parter. Lagen om arbetsförmedlingstvång kommer att användas endast då så kan anses nödvändigt och efter prövning. Det kan bl.a. mot den bakgrunden inte vara motiverat att utesluta arbetsförmedlingstvånget ur lagtexten. När det gäller reservationen 11 med krav på att fängelse skall avföras ur straffskalan, så är vi inom utskottsmajoriteten av den uppfattningen, att det är inget stötande i att ha med detta. Vi tycker det är underligt att man kan anse det uppseendeväckande att ha det uttrycket kvar i lagtexten då — som jag tidigare sagt — detta endast kommer att tillämpas i undantagsfall. Vidare överensstämmer det väl med straffskalan för liknande brott. Det kan nämnas att den som bryter mot sekretessbestämmelsen i 8 § döms till fängelse, och det är ingen som har protesterat mot att det är så, Slutligen anser vi att om endast böter ingår i skalan kan det bli möjligt att sätta sig över lagstiftningen genom en ekonomisk kalkyl. Man kan göra en bedömning av vilket som är mest lönande — att ta böterna eller det andra — och det är ju i och för sig stötande.

Det bör också framhållas att lagstiftningen medger att AMS ingriper direkt utan att först gå vägen över länsarbetsnämnderna. I reservationen 20 tas sammansättningen av länsarbetsnämnderna upp. Där vill jag från utskottsmajoritetens sida framhålla att i de nämnderna ingår såväl arbetstagare som arbetsgivare, Vi finner ingen anledning att ta upp det problemet nu eller att föreslå några förändringar.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

Fru talman! Det är en allvarlig brist i den föreslagna lagen om anställningsskydd att den inte gäller för de arbetstagare som omfattas av sjömanslagen. Vad angår arbetsmarknaden i övrigt har man ansett att förhållandena för den äldre arbetskraften är så besvärliga att man inte kan vänta på en permanent lösning av problemet om anställningstryggheten. Inom sjöfarten sker det en långtgående personalminskning, Vi får allt mindre besättningar på våra handelsfartyg, och det pågår en intensiv rationaliseringsverksamhet. I den processen kommer många äldre arbetstagare i kläm. Tyvärr finns det också på denna del av arbetsmarknaden mycket negativa attityder mot arbetstagare som är i 40-årsåldern och däröver. Behovet av ökad trygghet i anställningen för sjöfolket borde därför inte behöva diskuteras. När dessa anställda åtminstone för en tid hamnar utanför lagen om anställningsskydd får detta ganska underliga konsekvenser. Det kan sålunda medföra att av två arbetstagare ombord på ett fartyg, vilka fullgör exakt samma arbetsuppgifter, kan den ene omfattas av anställningsskyddet men inte den andre. En av dem kan nämligen vara anställd av en entreprenör som bedriver restaurangrörelse ombord, medan den andre kan vara anställd direkt av redaren och därför omfattas av sjömanslagen. Där blir det alltså en orimlig diskriminering, om man inte vidgar anställningsskyddet så att även sjömännen får del av det.

Det har visat sig att juristerna har bedömt det som icke möjligt att på den korta tid som stått till förfogande göra de ändringar i sjömanslagen som behövts för att sjömännen skulle få del av anställningsskyddet.

Det är uppenbart att de äldre och erfarna sjömännen är en stor tillgång för den svenska handelsflottan, men det behövs ändå ett anställningsskydd för den gruppen. Rent allmänt kan man säga att det behövs en förändring i lagstiftningens syn på sjömännens anställningsavtal. Man bör så långt som möjligt försöka ge de ombordanställda samma arbetsrättsliga ställning som de landanställda. Bestämmelsen att anställningsavtalet automatiskt skall upphöra om fartyget förolyckas bör försvinna, Nuvarande föråldrade regler om avskedande av sjöman bör också försvinna. Jag hoppas alltså att vi snart skall få möjlighet att fatta ett beslut om en ny, modern sjömanslag och att vi i samband med det får möjlighet att införa sjöfolket i lagen om anställningsskydd. Med den förhoppningen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det lagförslag, som nu ligger på riksdagens bord, är en ganska märklig produkt, och det av olika skäl. Förslaget är enligt min uppfattning ett klart ingrepp i den fria avtalsmarknaden, och det har, trots sina långtgående verkningar, brutits ut från en sittande utredning som inte är äldre än ett och ett halvt år. Den departementspromemoria, som därvid blev resultatet, utsändes för yttrande med en remisstid på endast tre veckor.

Jag kan exempelvis återge vad arbetsdomstolens ordförande uttalat, nämligen att hans allmänna intryck är att oklara punkter och tekniska ofullkomligheter i lagförslaget överlåtits att avhjälpas vid rättstillämpningen. Enligt hans mening är en sådan lagstiftningsteknik inte alldeles invändningsfri. Ingreppet i avtalsmarknaden och den förhastade utformningen av förslaget skulle i och för sig vara anledning nog att hänvisa förslaget tillbaka till regeringen. Men, fru talman, det finns fler invändningar som gör att vi motionärer, som undertecknat den här i dag redan flera gånger omnämnda motionen 1478 med representanter från de tre icke socialistiska oppositionspartierna, har sagt nej till hela lagförslaget. Innan jag går in på propositionens enskildheter vill jag understryka, vilket också är framhållet i motionen, att det är ytterst angeläget att bereda äldre personer en tryggad sysselsättning. Jag vill med kraft understryka det problemets stora angelägenhet. Härifrån är steget ermellertid långt till den tvångsarbetsförmedling som under vissa omständigheter kan bli fallet enligt lagförslaget. Propositionens redogörelse för orsakerna till de äldres arbetslöshet är enligt vår uppfattning icke helt korrekt. Regeringsförslaget antyder exempelvis inte att problemet med den friställda arbetskraften till stor del har att göra med den förda politiken som tvingat en mängd företag på knä. Eftersom departementspromemorians uttalande om ökad nedläggningstakt inte finns med i propositionen, vill jag framhålla för kammaren, att antalet konkurser ökat med drygt 30 procent under 1970. Allvaret i situationen understryks också av att antalet företagsnedläggelser är avsevärt större än vad konkursstatistiken visar, då många företagare under det senaste året av olika skäl valt att nedlägga verksamheten, trots att deras företag inte varit konkurshotade. Antalet varsel ökade från 1969 till 1970 med 113 procent — det är en hög siffra — och med 92 procent för antalet berörda arbetstagare. Hittills i år har antalet varsel varit dubbelt så många som samma tid förra året, vilket leder till ytterligare driftsinskränkningar, och det bör då påpekas att textilbranschens varselsiffror är oförändrade. Dessa nedslående statistiska uppgifter torde innebära att resultatet kan bli en arbetslöshet som är omfattande och den största sedan år 1959. Departementspromemorians uttalande om ökad nedläggningstakt finns som sagt inte med i propositionen. Propositionen redovisar inte heller att de äldre arbetslösa i utpräglad grad befinner sig just i Norrland. Fru talman! Regeringens lagförslag utgår i mycket liten utsträckning från de verkliga orsakerna till de äldres problem på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland de äldre betingas i hög grad av deras svårigheter att anpassa sig till de snabba förändringarna i branscher, yrken och regioner.

Det innebär att vissa företag tvingas nedlägga sin verksamhet — bevis får vi dagligen — medan andra startas inom mera expansiva näringsgrenar. Problemet med den äldre arbetskraften hänger intimt samman med denna utveckling. Den förda näringspolitiken, vill jag påstå, har bidragit till den i vissa avseenden alltför snabba strukturom vandlingen, Härav följer att ansvaret för de äldres situation i hög grad bör läggas på statsmakterna och inte på företagen. Fru talman! Regeringen skaffar sig här ett prejudikat för att vältra över problemen på den privata sektorn. Det är enkelt att göra så. Kommer vi att få uppleva nya och parallella initiativ för att rädda regeringens politik? Den frågan ställer sig många. Är det lagförslag som i dag ligger på JÖY vissa arbets riksdagens bord bara ett första steg mot andra tvångsåtgärder i samma riktning? Jag tror vi också har rätt att ställa den frågan. Det är nämligen uppenbart, fru talman, att en misslyckad ekonomisk politik ligger till grund för de tvångsåtgärder som vi nu går att fatta beslut om. Den fråga som många ställer sig är: Räddar detta förslag situationen för den äldre arbetskraften? Det är det väsentligaste i hela frågeställningen. Vi är rädda för att detta förslag, som tidigare har påpekats av bl.a. herr Nordgren, kan få omvänd effekt. Lagen kan nämligen få den konsekvensen att företagen kan bli mindre benägna att anställa äldre arbetstagare. Det finns också risk för att pensionärer inte anställs på grund av deras långa uppsägningstid på sex månader, Härmed har jag kommit in på den föreslagna lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare och skall nämna några ord om uppsägningstiderna. Med en kvalifikationstid av 24 månaders anställning under de senaste tre åren är uppsägningstiderna två, fyra och sex månader för åldrarna 45, 50 respektive 55 år. Enligt vår mening är dessa tider för långa av den anledningen att många företag har en inneliggande orderstock som inte överstiger fyra månader. Detta gäller exempelvis inom textilindustrin. Det är därför, hävdar vi, orimligt att tänka sig att den betalda uppsägningstiden skall vara längre än företagens normala orderoch därmed planeringstid. Frågan är dessutom om inte effekten av denna lagstiftning kommer att bli relativt begränsad, eftersom de företag som inte läggs ner normalt behåller sin arbetskraft. Även detta har påpekats här i dag. Jag kan såsom egen företagare framhålla att det vill mycket till innan man säger upp en anställd som är 50—55 år. I många yrken, både i serviceyrken och på andra håll, har just denna arbetskraft tillägnat sig goda färdigheter och kan sitt yrke i allmänhet utomordentligt väl. Då skall man vara rädd om den arbetskraften. Jag delar, fru talman, på den punkten för övrigt vad Kooperationens förhandlingsorganisation har anfört. Vi motionärer anser att uppsägningstiderna är för långa, och vi har föreslagit en halvering av tiderna. Jag ber i detta sammanhang att få hänvisa till reservationerna 4 och 7. Beträffande lagen om vissa åtgärder för att främja sysselsättningen av äldre arbetstagare vill jag först slå fast, att gränsen för lagens giltighet bör sättas högre än för arbetsställen med fyra anställda. Vår motion nr 1478 har velat sätta en gräns vid 25 anställda. En annan borgerlig reservation sätter gränsen vid minst 10 arbetstagare. Låt mig dock säga att det kan bli mycket svårt, ja närmast omöjligt, för småföretagen — och det är de, fru talman, som dominerar den svenska arbetsmarknaden — att uppfylla alla de krav som denna lag kommer att ställa. Gränsen för lagens giltighet är alldeles för låg, och det är småföretagen som i detta fall liksom i så många andra drabbas hårdast och får sitta emellan. Frågan är om lagen i någon väsentlig utsträckning kommer att återföra de berörda grupperna till produktionen. Jag delar farhågan från Kooperationens förhandlingsorganisation att det finns risk att lagen kan verka hämmande på företagens vilja att etablera sig i områden med en hög andel äldre befolkning. Åter har vi risken för att regeringsförslaget kan få en omvänd och negativ effekt. Om dessa farhågor slår in — och jag är rädd för det — blir regeringsförslaget ingen hjälp åt de äldre utan tvärtom. Den desavuerade utredningen, ledd av Valter Åman, angående ökad anställningstrygghet tror inte heller på någon större framgång utan konstaterar: ”Det är uppenbart, att denna lag ensam inte i någon mera betydande mån kan bidra till att återföra den utslagna arbetskraften till produktionen. Därjämte erfordras betydande, ofta resurskrävande insatser från arbetsförmedlingens sida, åtgärder på frivillighetens väg och initiativ på långt tidigare stadium än som huvudsakligen avses i lagen.” Beträffande lagens detaljer är uppgiftsskyldigheten för tungrodd i relation till den effekt som åtgärderna skulle få. Denna uppfattning hyser även den nyss citerade utredningen, som också framhåller att förslaget innebär risk för ett byråkratiskt system. Det fick t.o.m. vpk:aren Hallgren erkänna, och på den punkten ger jag honom rätt för en gångs skull — det är inte så ofta vi tycker som vpk, men när han säger att det är ett byråkratiskt system som uppstår inte minst inom AMS, tycker jag det är riktigt. Som företagare måste man reagera emot ett system som detta, som de facto tar mer kraft och tid i anspråk än vad lagförslaget ger sken av. Enligt lagförslaget skall alltså länsarbetsnämnden med tvingande verkan kunna ålägga arbetsgivare uppgiftsskyldighet, därefter eventuellt rekommendera arbetsgivare att bereda äldre arbetstagare sysselsättning med det i bakgrunden liggande hotet om arbetsförmedlingstvång genom AMS. Den som åsidosätter sistnämnda plikt dömes till böter eller fängelse. Låt mig, herr talman, säga att det är barockt att en företagare skall riskera straff för att han försöker hålla sitt företag på fötter genom att noggrant välja arbetskraft. Hans företag kanske är av det slaget, att AMS anvisningar inte är möjliga att uppfylla. Hur som helst är det stötande med straffsatser som i vissa fall innebär fängelse. Förslaget att kunna ta till arbetsförmedlingstvång innebär enligt vår uppfattning ett allvarligt ingrepp på svensk arbetsmarknad.

AMS påpekar för övrigt i sitt remissyttrande, att åtgärder av tvingande karaktär kan innebära vissa negativa konsekvenser för alla av åtgärden berörda instanser. I vår trepartimotion yrkas att paragrafen om tvångsarbetsförmedling utgår varvid även följer att straffsatserna utgår. Jag ber att få hänvisa till reservationerna 10, 14 och 16. Herr talman! I anledning av vad jag här har sagt ber jag att i första hand få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Frågan om den äldre arbetskraftens trygghet har sysselsatt mig och mina medarbetare under rätt lång tid, och det skulle i och för sig finnas anledning att i kväll ta upp den här frågan i ett något större perspektiv än vad som har gjorts i de tidigare inläggen. Jag skall emellertid försöka avstå ifrån det och vill bara i korthet erinra om att en mycket stor del av det reformarbete som vi har varit med om att besluta i riksdagen under de senaste tio åren, eller kanske något längre, har gått ut på att stärka de äldre medborgarnas ställning i vårt samhälle. Jag erinrar om pensionsbesluten, som kanske varit de mest betydelsefulla, men också om en rad andra reformer. Inom arbetslivet har tillkomsten av vidgade möjligheter till förtidspension för människor som haft ett tungt och slitsamt arbete betytt oändligt mycket. Socialministern lämnade häromdagen uppgiften att under den korta tid som den nya ordningen gällt på det här området har flera tusen nya pensioner beviljats, alltså efter tillkomsten av det riksdagsbeslutet. Vi vet att de äldre mer än andra är utsatta för påfrestningar, Härvidlag kan jag i vissa avseenden hålla med herr Hovhammar då det gäller vissa brottstycken i hans inlägg. Utan tvivel är det de äldre som är hårdast utsatta i den omvandling och utveckling som vårt samhälle genomgår. Det är i och för sig självklart att det för de äldre är svårare att finna sig till rätta med förändringar i tillvaron. Man har utvecklat ett visst levnadsmönster, man har rotat sig i tillvaron, och det nya blir för många inte bara något obekant utan också något skrämmande. Vi har fått uppleva alltför många exempel på att det här inte bara varit onda drömmar för människor, utan det har blivit en bister verklighet att man förlorat sitt arbete till följd av den utveckling näringslivet genomgår. Vi har på olika sätt försökt hjälpa de människor till rätta som slagits ut på grund av de hårda krav som ställs i arbetslivet. Jag kan erinra om en lång rad initiativ som här har tagits. Samhället har ordnat särskilt arbete för äldre utslagen arbetskraft. Bland arkivarbetarna dominerar de äldre. Beredskapsarbeten har särskilt ordnats för äldre, och i de kommunala, skyddade verkstäderna är det i hög grad äldre människor som är sysselsatta. Vi har också på olika sätt försökt stimulera anställning av äldre arbetstagare, och jag vill erinra om vad herr Johansson i Simrishamn flyktigt berörde, nämligen att min företrädare som inrikesminister tog initiativ till konferensverksamhet med anledning av de äldres problem och fick ett gensvar. Det ordnades sådana konferenser ute i länen och i kommunerna. Men vi måste erkänna att det inte satt spår efter sig i statistiken över arbetslösheten.

Det är naturligtvis flera orsaker till att den yngre arbetskraften kan hävda sig gentemot den äldre. Det har berörts i propositionen, och jag skall inte upprepa det här. Men mycket talar för att det inte bara är den bättre utbildningen och ungdomens större rörlighet, utan att vi faktiskt också har att räkna med betydande fördomar när det gäller äldre arbetstagare. Bl.a. den frågan togs upp i konferensverksamheten, där man hade mobiliserat vetenskapsmän av olika slag, som redovisade de värdefulla egenskaper som också de äldre har. Men vi måste konstatera att även om sådana här initiativ kan redovisas har de inte tagit sig uttryck i en förändrad situation. Stora grupper av arbetstagare i vårt land har en låg grad av anställningstrygghet, det vet vi alla. Uppsägningstiderna är mycket korta. Det är egentligen bara tjänstemannagrupperna som har kunnat få ordnade anställningsvillkor i det avseendet — och däridlag har samhället gått före när det gäller att ordna för sina anställda. Inte minst mot bakgrunden av de äldres svårigheter på arbetsmarknaden bedömdes frågan som så angelägen — vilket herr Hovhammar också erinrade om — att det tillkallades en särskild utredning för ungefär ett och ett halvt år sedan med syfte att försöka klarlägga den här situationen och föreslå åtgärder för att öka anställningstryggheten, bl.a. genom lagstiftning. Det sades i direktiven att utredningen skulle ta ställning till uppsägningstiden och att den också skulle kunna diskutera frågan om ersättning till dem som förlorade sin anställning. Det betonades att de äldre var i en särskilt svår situation. Då frågade herr Hovhammar varför vi inte har inväntat resultatet av utredningen. Jag kan svara herr Hovhammar att det, när vi fick utredningens arbetsplan, visade sig att det skulle dröja två tre år innan den kunde lägga fram förslag. Då sade vi oss att det är nödvändigt att göra något speciellt nu. En särskild arbetsgrupp för den här uppgiften tillkallades. Jag valde folk inom inrikesdepartementet till att utföra arbetet, och det har visat sig att det gick att på relativt kort tid åstadkomma ett förslag som har betydande fördelar. Vi kan lösa väsentliga frågor nu, men jag erkänner gärna att mycket återstår, och jag hoppas att vi skall få återkomma till de här frågorna längre fram. Jag kan således inte lova att det är slut med ”tvångslagstiftningen”, om man nu kallar den så, utan jag förutskickar att det nog blir nödvändigt att återkomma och lägga fram förslag om vidgad anställningstrygghet, som innefattar fler grupper än de här berörda. Jag vill gärna säga till herr Hallgren att det föreliggande förslaget har utarbetats i samförstånd med representanter för fackliga organisationer. När sedan förslaget föreligger kan det givetvis finnas anledning att göra förbättringar i olika avseenden — sådana har också påyrkats. Jag vill emellertid betona att det föreliggande förslaget uppenbart är ett framsteg och att man har gett sin anslutning från många håll. De inlägg som gjorts av herr Nordgren och andra talare visar att den gamla högerandan lever kvar i stor utsträckning. Det skall bli intressant att se om moderata samlingspartiets samtliga representanter i riksdagen verkligen är benägna att följa herr Nordgren och herr Hovhammar när de exempelvis föreslår betydande inskränkningar i uppsägningstiderna. Herr Nordgren och herr Hovhammar har från början hävdat att hela den här lagstiftningen var överflödig, och nu stannar man i andra hand för att föreslå betydande reduktioner i trygghetsanordningarna. Det har funnits rådrum för frivilliga överenskommelser, men de har inte utnyttjats. Därför är det, som sagt, en omvändelse under galgen när man nu säger att det borde ha funnits möjligheter till fria överenskommelser. Varför har inte herrarna verkat för det inom sina respektive organisationer, där det hade funnits betydande möjligheter att ta upp dessa frågor? Herr Nordgren passade på att ställa en, som han själv rubricerade den, enkel fråga till mig. Nu är tiden ute för sådana frågor. Det var, herr Nordgren, bara litet olyckligt att det gällde en fråga som vi nyligen har diskuterat här i riksdagen. Frågan om de yngres situation på arbetsmarknaden hade vi uppe till diskussion för några veckor sedan, och i det sammanhanget gavs ett besked om att arbetsmarknadsstyrelsen har observerat det förhållandet att vi i vår har ökade svårigheter när det gäller att bereda sysselsättning åt de yngre. Jag nämnde vid det tillfället också olika åtgärder i syfte att motverka den tendensen. Även om jag uppskattar den rörande omtanken tycker jag, herr Nordgren, att det är beklämmande att dessa missförhållanden skall användas som en argumentation mot att vi vidtar åtgärder för att förbättra de äldres situation. Herr Carlström, som representerar folkpartiet här, yrkade också på den ändringen, att endast företag med tio anställda eller mera skulle beröras av lagstiftningen för främjande av äldres sysselsättning. Vi skulle således göra en försämring och gå ner till hälften. Enligt förslaget skall lagen gälla företag med mer än fem anställda; nu skulle den alltså gälla företag med mer än tio anställda. Man kanske kan tycka att detta inte har så stor betydelse. Förslaget sådant det nu föreligger innesluter 91 procent av alla anställda; så stor del arbetar alltså i företag med fem anställda eller flera. Om vi undantar de mindre företagen och stannar vid företag med tio anställda blir det genast 135 000 arbetstillfällen som inte kan bli föremål för den tillsyn som lagen möjliggör. Herr Hovhammar förde fram tanken att det skulle vara företagens orderstock, den situation som man kan överblicka, som skulle bestämma uppsägningstidens längd. Om man håller sig uteslutande till den tyngre industrin kanske det skulle ligga något meningsfyllt i ett sådant krav. Men vad finns det för orderstock inom detaljhandeln eller restaurangnäringen? Det är ett alldeles orimligt resonemang att knyta anställningstryggheten till frågan om vilken orderstock företagen har. Jag tror inte att de som varit med om att formulera yrkandet har tänkt sig in i situationen.

Det har särskilt påpekats att det bl.a. finns risk för att arbetsgivaren kan sättas i fängelse om han inte följer intentionerna. Men det finns inga andra korrektiv att tillgripa i sista hand. När människor inte vill följa lagstiftningen, får man till slut ta till sådana åtgärder. Naturligtvis är de avsedda för extrema fall, och vi hoppas att de aldrig skall behöva tillgripas. Sådana straffbestämmelser finns också när det gäller arbetarskydd. Men, herr Hovhammar, visa mig en företagare, som har fått lov att gå i fängelse för att han försummat arbetarskyddslagens bestämmelser! Om det förekommer ett sådant fall, skulle vi säkerligen vara upprörda över vad som hade inträffat i det företaget. Jag utgår ifrån att också där kan komma i fråga att döma till fängelse endast om mycket grava omständigheter skulle föreligga. För riksdagsledamöter, som ändå har anledning att tänka sig in i frågorna, borde straffbestämmelser inte vara särskilt skrämmande. Argumentet kan möjligen passa i den grovt tillyxade agitationen ute på fältet, men jag tror inte att det gör intryck på ledamöterna här i kammaren, som beslutat om den ena lagstiftningen efter den andra där man har olika åtgärder i beredskap för att skapa respekt för den lag som riksdagen stiftar. Det fanns mycket mera i de tidigare inläggen som jag skulle kunna ha anledning att ta upp till diskussion. Låt mig bara säga att jag ärligt talat inte förstår vad herr Hovhammar menar när han säger att det här är ett försök att vältra över problemen på den privata sektorn. Det är ju en inbjudan till den enskilda sektorn att ta samma ansvar för sina anställda som man har gjort och gör inom den offentliga sektorn. Det är helt enkelt en fråga om att vi skall försöka att låta de anställda i enskilda företag få åtminstone en del av den trygghet som statens och kommunernas anställda åtnjuter. Vi reagerar mot att staten och skattebetalarna skall ta sig an den äldre arbetskraften som slås ut från de enskilda företagen och driva särskild verksamhet för att sysselsätta dem. Jag menar således att man snarast skall tolka detta förslag så att vi vill åstadkomma en bättre balans, inte så att det skulle vara särskilt riktat mot den enskilda företagsamheten. Beträffande talet om arbetsgivarnas frihet vill jag upprepa, att även detta tyder på att den gamla högerandan i viss mån lever kvar. Vi vet ändå att det som är frihet för den ene kan vara tvång för den andre, Visst är det en frihet för arbetsgivaren att få lov att behandla sina anställda som vilken annan produktionsfaktor som helst och att kunna säga att man inte behöver dem längre, varvid vederbörande får gå. Nu har ju fackföreningarna i stor utsträckning sett till att sådana övergrepp inte får förekomma, Men det är alldeles uppenbart att många människor uppfattar hinder för sådana övergrepp som en ökad frihet. Och jag är inte säker på, herr Hovhammar, att det är så många företagare som uppfattar det här som ett tvång. Det finns ju dess bättre hos företagen i vårt land ofta en uttalad ansvarskänsla för arbetskraften. Man låter de anställda fortsätta att arbeta, och man accepterar att de kanske inte kan göra samma fullgoda insats som i ungdomens och kraftens dagar, Men det är också många företag som inte gör det. Utskottet har enligt min mening helt riktigt understrukit att det här är en fråga om att skapa jämställda förhållanden mellan de olika företagen, dvs, att lagstiftningen ser till att alla får samma ansvar. Jag är rädd, herr talman, att jag håller på att gå ifrån min föresats att tala kort. Därför skall jag till sist inskränka mig till att beträffande yttrandet från den Åmanska kommittén säga, att jag inte skall dölja att jag nog var en smula besviken över det yttrandet. Men när jag fann att arbetstagarrepresentanterna inte hade satt sitt namn under det, utan att, som det föreföll, närmast arbetsgivarsynpunkter hade fått lov att för vissa arbets dominera vid utformningen hoppades jag ändå på att kommittén skall kunna åstadkomma ett relativt gott arbete. Jag är helt övertygad om att vi efter hand som kommittén tränger in i denna problematik skall kunna räkna med att den levererar ett förslag som gör det möjligt för oss att återkomma i dessa frågor. Jag tror att det var herr Hallgren som betecknade denna lagstiftning som alltför begränsad. Han skulle ha velat gå längre, och det är väl riktigt att det finns anledning att framhålla lagförslaget som ett provisorium. Det har jag gjort. Även om lagen inte fått någon tidsbegränsning, har vi på olika sätt givit till känna att vi uppfattar förslaget som ett provisorium. Men begreppet provisorium får inte innebära att vi skall räkna med att den definitiva lösningen av frågan om anställningstryggheten ger de kategorier som nu omfattas av lagförslagen ett sämre skydd när vi återkommer. Jag hoppas att man skall kunna räkna med att vi när vi kommer tillbaka till frågan skall ta ytterligare steg framåt för att öka tryggheten för de anställda i vårt samhälle.
Herr talman! Statsrådet Holmqvist försöker skrämma med den gamla högerandan. Jag tror att det spöket är alldeles för gammalt. Sådant biter inte i dag, inte ens ute i propagandan och inte heller här i riksdagen. Den Åmanska utredningen skulle ta två å tre år. Det är inte särskilt lång tid för en utredning. Tänk om utredningar i allmänhet kunde arbeta så snabbt, då skulle vi nog i många fall komma fram till resultatet inom rimlig tid. Det har sagts att förslaget är ett ingrepp i den fria arbetsmarknaden. Det kunde herr Holmqvist, såvitt jag förstår, inte tillbakavisa. Vi har, herr statsråd, genom fria förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter löst många och betydligt svårare problem än det nu föreliggande. Därför anser vi att statens inblandning i det här fallet varken är önskvärd eller nödvändig. Det är orimligt, sade herr Holmqvist, att knyta anställningstryggheten till orderstocken. Ja, men det är ju så i dag att många företag har en orderstock som räcker en å två månader. Då är det inte så lätt att anställa folk, om man vet att de har sex månaders uppsägningstid. Problemet för många företag är att de har alldeles för små orderstockar. Det kommer man inte ifrån, och det inverkar på de problem vi i dag diskuterar. Statsrådet lugnade oss med att fängelsestraff inte kommer att utdömas så ofta. Jag tycker, herr statsråd, att det var klen tröst för företagarna. Sådana straff kan måhända förekomma rätt ofta, Hur ofta vet vi inte, och jag tycker därför att trösten var rätt liten.

Herr talman! Till både herr Hovhammar och herr Nordgren vill jag säga att det är litet genant att behöva upplysa företagare om att de då och då måste fatta beslut som har långsiktig verkan. Om ni skall skaffa en maskin, så är det klart att ni gör det, om ni vid er bedömning finner det vara förenligt med era intressen, Ni skaffar den även om det betyder att ni binder kapital — kanske mycket stora belopp — och tar på er årliga räntor och avskrivningar. Skulle människan verkligen inte vara lika mycket värd? Att man skall använda sådana argument för att komma ifrån sitt ansvar! Nej, vi vidgar här arbetsgivaransvaret, och den som driver verksamhet i vårt land får finna sig i ett något ökat ansvar. Det är ju dock inskränkt till att människor som fyllt 45 år skall ha en utökad uppsägningstid vid viss anställningstid. Företagen har väl ändå möjlighet att organisera arbetet så att man kan ta vara på arbetskraften i en betydande utsträckning även under uppsägningstid. Det kan förekomma företag där förändringar inträffar mycket snabbt — det känner vi väl till — och där man kanske inte alls har anledning att klandra företagaren för bristande förutseende, Situationen kan vara sådan att den är honom övermäktig. Men tro inte, mina herrar, att detta förslag i nämnvärd grad förändrar situationen för företaget i detta avseende, Sedan till herr Nordgren: Det är riktigt att den debatt som vi hade om ungdomsarbetslösheten hade ett vidare syfte. Men jag tycker att det är att smita från problemen när man här i dag tar upp frågan: Vad tänker regeringen göra för att bereda skolungdomar praktikplatser? Det är en viktig och angelägen sak, men jag hoppas faktiskt att företagen liksom hittills skall medverka till att ungdomarna får den chansen, Att det sedan beroende på arbetsmarknadssituationen, sysselsättningsläget, kan finnas varierande möjligheter för unga människor att få en praktikplats och få betalt för arbetet på ett ordentligt sätt är en sak som ingalunda är något Anställningsskydd nytt utan som vi också känner till förut. Därför anser jag att det inte JfÖr vissa arbets finns anledning att i denna debatt beröra saken, särskilt som herr Nordgren själv sade att han försummat — eller hur orden föll — att ta upp den som en enkel fråga i annat sammanhang. Herr talman! Jag har intet mer att tillägga.

Herr talman! Jag skall bara helt kort ta upp den del av vpk-motionen om de äldres anställningstrygghet m.m. som gäller frågorna om uppsägningstid. Motionen 1472 ställer här alternativa yrkanden. Vi anser oss ha starka skäl till att från principiella utgångspunkter förorda beslut om en generell uppsägningstid på sex månader, Vi åberopar de för tjänstemannagrupperna rådande förhållandena i detta avseende. Hur situationen är för arbetarna, för de kollektivanställda i gemen, är allmänt bekant. Vårt yrkande i andra hand — därest riksdagen inte bifaller yrkandet om generell uppsägningstid — avser lägre åldrar än de propositionen och utskottsbetänkandet föreslår. Vårt yrkande om lägre åldersgränser för uppsägning bygger på konstateranden att svårigheterna att erhålla arbete på grund av ålder gör sig gällande redan i 40-årsåldern. LO och flera av de största fackförbunden har i remissyttranden gjort påpekanden härom och uttalar sig också för de lägre åldersgränser som vår motion tagit upp och föreslår. Dessa remissinstanser, väl underrättade om de faktiska förhållandena, har emellertid inte gjort intryck på utskottet vid frågans behandling. Egentligen finns det anledning att också resa invändning mot skilda uppsägningstider för de nämnda åldersgrupperna, vare sig propositionens och utskottets förslag till åldersgränser eller de av oss, på grundval av remissyttrandena och anförda skäl, föreslagna lägre åldersgränserna tas till utgångspunkt. Utskottets talesman säger att olika åldersgränser måste finnas för att en avtrappning skall kunna ske. Om det är enda motiveringen tycker jag att den är i svagaste laget. Vi har inte tagit upp den delen av frågan men anser att så mycket större skäl i så fall finns att detta lagfästa skydd tillämpas redan från den tid då problemet bevisligen blivit aktuellt. Propositionen innehåller också bestämmelser om löneförmåner under uppsägningstiden och under permitteringstid av viss längd. Det är då av betydelse vilken längd kvalifikationstiden får. I propositionen och betänkandet föreslås en kvalifikationstid på minst 24 månader under de tre senaste åren, Vi har föreslagit att kvalifikationstiden fastställs till 18 månader under samma tid. Också i denna del sammanfaller det av oss framställda yrkandet med vad som krävs från fackligt håll. Jag ansluter mig sålunda sammanfattningsvis till yrkandena av herr Hallgren om bifall till reservationerna av herr Lorentzon. Frågan om anställningstrygghet för den äldre arbetskraften och dess möjligheter till nyanställning vid arbetslöshet är inget nytt problem som plötsligt blivit aktuellt som en följd av den ökade arbetslösheten. Man behöver bara slå i gamla tidningslägg för att konstatera detta. Frågan om de äldre medlemmarnas sysselsättning har under flera år stått på de fackliga organisationernas dagordning. Också under den tid då arbetskraftsbristen var märkbar inom de flesta arbetsområden visade sig arbetsgivarna obenägna att anställa arbetare över en viss ålder. Herr Nordgren tvivlade på det påståendet, men verkligheten bekräftar riktigheten av det.

Det finns också en tilltagande dold arbetslöshet bland de äldre, Att allt fler av dessa måste sysselsättas i s.k. skyddad verksamhet, arkivarbeten och särskilda beredskapsarbeten kan inte vara en riktig utveckling på vår arbetsmarknad, Inrikesminister Holmqvist hänvisar till vad samhället har gjort genom att skapa arbetstillfällen på det sätt jag nämnt för den äldre arbetskraften. På en konferens i Malmö förra året sade han emellertid att detta sätt att skapa arbetstillfällen var en oacceptabel lösning, vilket jag gärna vill instämma i. Enligt herr Hovhammar är det samhällets uppgift att ta ansvaret för den utslagna arbetskraften. Men detta är i stort den fråga om den värdering och attityd som råder på arbetsgivarhåll med krav på att varje anställds arbetsinsats måste ge en viss fastställd vinst på i företaget investerat kapital — ett krav som bara tycks öka utan hänsyn till den enskilde arbetaren. Den försämrade arbetsmiljön, ackordshetsen, det alltmer höjda arbets tempot med monotona, entydiga arbetsmoment och en ökad volym av skiftarbete är alla faktorer som bildar den väsentliga orsaken till att allt fler förslits och inte orkar hänga med i den hårdnande arbetstakten. Då de inte längre fyller arbetsgivarnas lönsamhetskrav slås de ut ur arbetslivet, vilket nu sker vid allt lägre åldrar. När rätten till arbete, som borde vara självklar, inte kan tillgodoses, måste det vara rimligt att anställningsvillkoren förbättras, så att inte en arbetare med bara några dagars varsel kan ställas utan inkomst. Därför är en förbättring av den genomförda lagstiftningen i här berörda hänseenden i hög grad motiverad.

Herr talman! Omvandlingen i näringslivet och företagsnedläggelserna har visat sig skapa särskilda svårigheter för den äldre arbetskraften. Hur man skall lösa de problemen är självfallet en ur mänsklig synvinkel utomordentligt angelägen fråga. Herr Nordgren har redogjort för huvudprinciperna i hur vi från moderat sida vill betrakta de här frågorna. Dock vill jag framföra en synpunkt, och den gäller uppsägningstiden för äldre arbetskraft. Att införa en lagstadgad uppsägningstid är en möjlighet att på ett sätt förbättra läget för äldre arbetskraft. Men det finns här två intressen som uppenbarligen bryter sig mot varandra, Å ena sidan vill man förhindra att äldre arbetstagare blir orättmätigt uppsagda. Å andra sidan har man att inte införa sådana regler som ger mindre stimulans för företag att anställa äldre arbetskraft. Att de här två principerna bryter sig mot varandra är uppenbart, och det är det som är anledningen till att man t.ex. i propositionen inte har velat införa en ännu längre uppsägningstid än högst sex månader. I vår partimotion har vi gjort samma avvägning som i propositionen, som sedan utskottet har anslutit sig till. Att man kan göra en annan avvägning framgår av reservationen 4, Från moderata samlingspartiets sida vill vi ändå, herr talman, här förespråka den avvägning som vi har gjort i partimotionen, och det innebär att jag under punkten S vill yrka bifall till utskottets hemställan.